Herr talman! När jag hörde den förs ta delen av herr Kellgrens anförande begärde jag ordet. Det är några punkter i anslutning därtill som jag skulle vilja yttra mig om. Ingen betvivlar herr Kellgrens stora sakkunskap i fråga om arbetsmarknadsverkets uppgifter, svårigheter och förhoppningar. Men jag är litet förvånad beträffande några detaljer. När man är angelägen om något, förfäktar man en uppfattning om den saken. Man försöker väl i regel att vinna andra människor för sin uppfattning och lyckas man med det är man i regel nöjd. Herr Kellgren konstaterar att den borgerliga oppositionen har vunnits för de arbetsmarknadspolitiksa synpunkter som man från den socialdemokratiska sidan har förfäktat, och så är han bitter på oppositionen. Det är en metodik som jag inte förstår. Jag uppmärksammade också en annan sak i sammanhanget. Herr Kellgren tog upp resonemanget om hur man skall beräkna arbetslösheten. Vi har i dag talat om arbetsmarknadspolitiken och om hur den skall utformas. Jag tillät mig på förmiddagen att säga att jag tror att det viktiga inte är hur man räknar i det sammanhanget utan att man försöker få fram den verkliga bilden. Jag fick därvid ett instämmande från herr Fagerlund. Jag håller fast vid detta. Men herr Kellgren är fast i en polemik som inte har någon aktualitet i dag. Och så till slut: både herr Kellgren och jag vet mycket väl vad anakronism är för någonting. Det är märkvärdigt att man när man beskriver 1920 och 1930-talen eller andra tider i Sveriges historia i en sådan här valeldande situation, gör det anakronistiskt, alltså utifrån sin egen tids villkor.

Herr talman! Jag är inte alls bitter över att de borgerliga har anslutit sig till den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Tvärtom sade jag, att det var en triumfens dag för socialdemokratin när detta inträffade. Det finns väl ingen större politisk seger än just den att tidigare motståndare ansluter sig till ens egen uppfattning och gör den till sin. Kan man vinna mer i en demokrati?

Det är ni som har fört fram detta argument, det är ni som påstår detta i den allmänna vulgärpropagandan, inte vi. Den saken får fröken Ljungberg tala om med sina egna partivänner, som har lagt upp propagandan på detta sätt. Det är inte vi som har startat denna kampanj. Sätt i gång att städa inom det egna partiet, fröken Ljungberg!
Herr talman! Jag hade tyvärr inte tillfälle att höra hela herr Kellgrens anförande utan bara den sista delen av det. Mitt intryck blev ändå att herr Kellgren var om inte bitter, så i varje fall i någon mån arg över att vi nu är så eniga att det inte går att skylla på någon och skrämma för någon. Statsrådet Rune Johansson uttryckte tidigare i dag sin glädje över att vi har en så enig riksdag och menade att det är en styrka för såväl själva arbetsmarknaden som de enskilda arbetande. Herr Kellgren sade att det innebär en stor seger att få politiska motståndare att ändra mening och tycka som man själv. Jag vill instämma och säga, att det är en stor politisk seger för centerpartiet att socialdemokraterna nu har anslutit sig till tanken på en allmän arbetslöshetsförsäkring, som = fördes fram av centerpartiet för cirka fyra år sedan. På fredag skall vi ju diskutera stödet till äldre arbetslösa, som fått betydande förbättringar i enlighet med det särskilda yttrande som avgetts av vår ledamot i utredningen. Visst är detta politiska segrar, men det är naturligtvis svårt att i dag lyckas med att skrämma i varje fall centerpartiet, skulle jag tro, som tillsammans med socialdemokraterna på sin tid — det var bondeförbundet på 1930 talet som herr Kellgren åsyftade — plöjde upp en ny fåra i arbetsmarknadspolitiken, en fåra som vi har följt sedan dess. Tidigare i dag — jag vet inte om herr Kellgren lyssnade då — tog jag upp de besvärligheter som strukturomvandlingen har skapat för just låglönegrupperna. Arbetsmarknadsinstitutet har nu konstaterat att låglönegrupperna i särskilt hög grad har drabbats av de förändringar i näringslivet som har inträffat under det senaste året. Jag anser att socialdemokraterna har bidragit till dessa besvärligheter genom att försöka påskynda strukturomvandlingen snabbare än vad det naturligen hade varit anledning till. När vi nu på vetenskaplig väg har fått anvisning om att socialdemokraterna är inne på fel linje, är ni socialdemokrater då beredda att anpassa er till de förändringar i politiken som enligt vad man på detta sätt har konstaterat är nödvändiga?

Herr talman! Jag är ledsen att jag inte tog upp den demagogiska framställning, som herr Nilsson i Tvärålund gjorde sig skyldig till när han hade mage att påstå att vi vill »påskynda strukturomvandlingen», t.o.m. med onaturliga medel. Han tänker i första hand givetvis på jordbrukets rationalisering och omgestaltningen av lantbruksnäringarna. Finns det egentligen något farligare för de låga inkomsttagarna än att de får stanna kvar inom områden av näringslivet, där produktiviteten inte är tillräckligt hög för att ge en anständig försörjning? Det farligaste som kan ske är att konservera låginkomsttagarna i icke tillräckligt produktiva näringsgrenar. Det är inte att råda bot på deras problem. Det är det första jag velat framhålla. Det andra är, att det inte i någon tid har gjorts så mycket för låginkomstlagarna som just under de senaste fem åren, när den aktiva arbetsmarknadspolitiken har tagit form. Det stora flertalet av mycket låga inkomsttagare lider nämligen av olika slag av handikapp, och det är just den gruppen som har verkligt besvärande låga inkomster. Socialt otillräckliga inkomster har framför allt personer med nedsatt arbetsförmåga. Genom dessa aktiva arbetspolitiska åtgärder, där man ser till att kanske 40 000 till 50 000 handikappade får utbildning och därefter speciella arbeten, har man tagit ett ordentligt grepp för att hjälpa dem som ligger absolut längst ned på inkomsttrappan. Det finns inget bättre och verksammare hjälpmedel än detta, och det är socialdemokratin som har vidtagit de olika åtgärderna. Herr Nilsson i Tvärålund måste också klart kunna uppskatta vad som görs inom socialdemokratin för att påskynda bland annat utvecklandet av de rationella jordbruken i Norrland. Vilka utsikter skulle de yngre jordbrukarna ha om inte denna politik fördes, i vilken de kan se hur rationaliseringsåtgärderna ger dem bättre villkor för framtiden? Det är det perspektivet som är det positiva, det som verkligen betyder någonting.

Herr talman! Om man skulle följa den socialdemokratiska politiken i Norrland helt och hållet, så vill jag fråga herr Kellgren var arbetstillfällena finns för de tusental, som då skulle bli friställda. Beträffande demagogin skall jag be att få citera vad arbetsmarknadsinstitutets chef säger just i de här frågorna: »Med stor samstämmighet uppger olika nedläggningsstudier, att 20 å 25 procent av den friställda arbetskraften inte kan finna nytt arbete. En halv procent av landets arbetskraft tvingas årligen av den tekniska utvecklingen i vidsträckt mening ut i arbetslöshet, sysslolöshet, undersysselsättning, sjukdom eller förtidspension. Cirka 25 procent av de som lyckats få nytt arbete får finna sig i en sänkning av arbetets kvalifikationsgrad, sänkt lön och/eller försämrade arbetsvillkor i övrigt. En tredje grupp — den största — får visserligen behålla sin arbetsplats men tvingas till omplaceringar inom företaget, som medför försämringar beträffande lönen eller andra arbetsvillkor... Sammanlagt berörs sålunda 2 å 2,5 procent — d. v. s. bortåt 100 000 personer årligen — av vår aktiva befolkning av oförmånliga förändringar i sin labor-force status eller sin arbetsstatus.» Detta har kommenterats av fil. lic. Sten Johansson i den socialdemokratiska partitidskriften Tiden i novembernumret 1967 på följande sätt: »För det berörda kollektivet leder nämligen strukturrationaliseringen inte till löneutjämning och inte till löneförhöjningar heller. I stället är det de friställda arbetarna och tjänstemännen som får betala strukturrationaliseringen. Inte nog med det. Det är de sämst ställda inom arbetarklassen som drabbas hårdast.» Det är detta jag vill påpeka, att en strukturrationalisering, som för all del är helt nödvändig för samhället och utvecklingen, enligt de studier som bedrivits under något år visar sig ha drabbat de sämst ställda värst. Det var den frågan jag ställde, om herr Kellgren hade observerat det.

Herr talman! Herr Kellgren säger att frågan för dagen gäller att skapa full sysselsättning. Två på hundra är arbetslösa — »större är inte problemet», säger herr Kellgren. Jag vore tacksam, herr talman, om problemet inte vore större. Det är stort nog som det är. Det väsentliga för dagens debatt är det labila läget, den dolda och tysta arbetslöshet, som vi ännu inte fått något grepp om. När vi gjort vissa sifferjämförelser talar herr Kellgren om »demagogiska övertramp». Jag tror att vi kan ta en sådan beskyllning med ro. Siffrorna talar sitt språk. Men, herr Kellgren, det finns andra övertramp som omedelbart kan få effekt i sysselsättningen. Jag har i min bänk en fotostatkopia av ett brev från Amerika. Det kommer från en kund till ett svenskt företag. Han konstaterar att de svenska varorna är utmärkta, att man haft mycken glädje av dem och att man har använt flera typer av svenska varor. Men, heter det i brevet, detta är den sista order som vi kommer att placera på varor som kommer från Sverige. Vi bestämde oss för detta på grund av den svenska regeringens hållning. Vi kommer inte att ha några affärer med Sverige. Och så späder man på brevet med att säga: Vi skall också tala om detta för våra kunder. Sedan vänder man sig direkt till det svenska bolaget och säger: Vi gillar inte detta, men när er regering lägger sig i andra regeringars handlingssätt, måste detta bli konsekvensen. Detta är slutet — konstateras det i brevet. Ja, herr Kellgren, vad betyder detta för framtiden? Det vet vi inte, men vi kan ana det. Detta är en stor marknad, som svenska företagare lagt ned enorma summor på att arbeta sig in i. De har skapat ett förtroendekapital som snabbt kan slösas bort på grund av övertramp. I varje fall kan vi konstatera, herr Kellgren, att det utgör ett sysselsättningshot. Herr talman! Jag hade egentligen inte för avsikt att tala om det allmänna SyS selsättningsläget utan jag ska ta upp en annan ända i problematiken, nämligen vägarbetena. De har alltid blivit aktuella i arbetslöshetstider. Många av oss minns AK-arbetena i början på 1930-talet, och herr Kellgren har påmint oss om dem. En ung människa såg med mycket blandade känslor bilder av människor i ett tungt arbete, som de säkerligen inte var vana vid. Men de hade dock ett meningsfyllt jobb — de byggde vägar för framtiden och de slapp att gå och stämpla. Dagens AMS-arbeten — och här håller jag med herr Kellgren — har inte många likheter med 1930-talets AK-arbeten. Metoderna har förbättrats, men vägarbetena har stått sig genom tiderna. Få offentliga arbeten kan i effektivitet och räntabilitet mäta sig med att bygga väg. Det är främst i anledning härav som herr Krönmark och jag har väckt en motion, nr II:696, som syftar till att under rådande arbetslöshet utöka arbetet med att förbättra våra vägar inom ramen för det anslag AMS får för beredskapsarbeten. Regeringen har gjort sin bedömning här och lagt ett förslag på 140 miljoner kronor för sådana arbeten, som skall betalas av bilskattemedel. Enligt vår mening bör detta anslag ökas med 25 procent till 175 miljoner kronor. De höga biloch bensinpålagor som bilisterna betalar skulle säkert fördras med större jämnmod om man visste att man därmed, samtidigt som vägarna förbättrades, gjorde en insats för de arbetslösa. Gapet mellan vad bilisterna betalar i bilskatt och vad som går åt till vägbyggen och vägunderhåll har under de senaste åren vidgats betydligt. Under de fyra senaste åren har anslaget till vägbyggen legat helt stilla, medan trafiken vuxit kraftigt. Detta har haft till följd att kravet på underhållsarbeten blir större och större. I vår motion framhåller vi att det s.k. förstärkta vägunderhållet med relativt små medel kan avsevärt förbättra en vägs kvalitet. Det kan gälla broomläggningar, rätning av vägar eller oljegrusbeläggning. Bara som exempel kan jag nämna att i Roslagen, där enligt vägverkets kvalitetsbedömning Sveriges sämsta länsväg finns, skulle sådana arbeten göra mycket stor nytta. Det är icke en tillfällighet att de dåliga länsvägarna finns i de bygder där det finns många arbetslösa. Detta sammanhang borde uppmärksammas mer. Det skulle då kanske bli uppenbart för alla att goda kommunikationer är den absolut viktigaste förutsättningen för att skapa en levande bygd, för att dit lokalisera en levande industri. Inför trycket av den höga arbetslösheten har också samarbetet mellan vägverket och arbetsmarknadsstyrelsen blivit alltmer finslipat. Det har lett till att planläggningsarbeten har utförts i betydligt större skala inom vägverket än tidigare. Vi har inom vägsektorn helt enkelt fått en bättre beredskap för beredskapsarbeten än tidigare, och det är den vi skall utnyttja. Den angelägenhetsgradering som har skett av olika arbeten kommer att ge god avkastning i framtiden. Vi motionärer har velat kraftigt understryka detta. Utskottet har visat sig ganska indifferent på denna punkt, och reservationen 6, som skrivits i anledning av bl.a. vår motion, går helt vid sidan av själva frågeställningen. Jag skulle därför, herr talman, ha varit benägen att yrka bifall till motionen, men det skall jag avstå från. Jag kan däremot försäkra kammarens ledamöter, att tyngden i motionskravet fördenskull förblir lika stor.

Som socialdemokrat vill jag säga att vi skall hålla isär affärer och utrikespolitik. Jag kan inte inse att vi skall behöva sälja vår heder och vår utrikespolitiska moral för den snöda vinning vi kan få av sådan utrikeshandel. Jag tror inte att detta i längden gynnar oss och vår sysselsättning. Sedan var det typiskt att herr Bengtson i Solna som god högerman sade, att det är nödvändigt att öka väganslagen. Som vanligt är det en högerman som säger: »Fram med mer pengar från statens sida!» Det är staten som skall klara upp det hela. Men när räkningen sedan kommer och det gäller att skaffa fram inkomster för att täcka dessa ökade anslag, då är högern inte längre med. Men kanske herr Bengtson i Solna är det! I mitt förra anförande glömde jag att säga följande till herr Nilsson i Tvärålund — och nu är han försvunnen. Jag känner väl till detta uttalande av chefen för arbetsmarknadsinstitutet. Men detta uttalande innebär ju endast att vi måste göra ännu mer i fråga om arbetsmarknadspolitiken för att undvika att omställningen leder till sådana här besvärligheter för dem som är mest oskyddade och mest utsatta.

Herr talman! Jag skall be att få bemöta herr Kellgren på ett par punkter. Herr Kellgren sade att dem som blandar ihop affärer och politik har han inget till övers för. Det får stå för herr Kellgrens räkning. Men när nu människorna är sådana att de betraktar sitt eget land som angripet när deras regering angrips — det är ett sätt att reagera — skall vi då fördenskull riskera vår sysselsättning? Herr Kellgren påstod också att jag begärde mera pengar. Jag har inte begärt mera pengar; pengarna står redan till AMS” förfogande. Jag har bara begärt en sådan omfördelning av de medel som står till AMS” förfogande att mer pengar går till vägbyggande. Jag vill alltså ha en prioritering av vägbyggandet, och det är det jag har argumenterat för. De pengarna har bilisterna betalat mer än en gång — den saken är klar, herr Kellgren. Jag skulle också vilja fästa herr Kellgrens uppmärksamhet på en liten skrift som utkom någon gång under 1930-talet. Professor Ohlin publicerade då en banbrytande skrift som hette »Penningpolitik, offentliga arbeten m.m. som medel mot arbetslöshet». Jag var elev till herr Ohlin på den tiden. Min uppfattning i dessa frågor är över 30 år gammal.

Herr talman! Värdet och vikten av en aktiv och målmedveten arbetsmarknadspolitik har understrukits av de tidigare talarna i dagens debatt — kan ske med vissa nyanser i uttryckssättet. Den ökade satsningen och de förslag till åtgärder som regeringen här redovisar och som utskottet uttalar sig för kommer att ytterligare bidraga till att mildra och förhindra alltför svåra problem för företag och enskilda, vilka drabbas av den utveckling som vi nu är inne i. Den snabba utvecklingen mot större tätorter och större enheter medför ofta svårigheter för den bygd som drabbas och för de människor som där är bosatta. Vår arbetsmarknadspolitik har för många varit en hjälp till nya arbeten och ekonomiskt stöd vid omställning och vid förflyttning när detta har varit nödvändigt för att få arbete. Åtskilliga stannar dock kvar i hemorten, och för dem blir glesbygdens alla problem stora och många gånger mycket svåra. I årets statsverksproposition har en del förslag redovisats av en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli som arbetar med glesbygdsfrågor. Nu tror jag knappast att man kan lösa alla problem för glesbygden bara genom att genomföra de förslag som förordas där, men de kan ändå ge ett gott handtag i en svår situation, och det är värt försöket. Jag vill därför på denna punkt tillstyrka utskottets förslag, utan att i detta skede av debatten utveckla det mera. I vår arbetsmarknadspolitik är omskolning och stöd till omskolning en viktig faktor. Bland dem som i dag vill söka sig ut på arbetsmarknaden finns ett allt större antal kvinnor. För många av dessa är det angeläget med omskolning, och omskolningsbidraget kommer in i bilden. I motion II:410 — lika lydande med motion I: 334 — som jag varit med om att väcka framförs förslag angående inkomstprövningen för bland annat gift kvinnas grundbidrag vid omskolning. gift kvinna med hänsyn till makes inkomst. Statsutskottet frångick då Kungl. Maj:ts proposition. Beslutet innebär en klar försämring för de gifta kvinnorna. Detta konstateras även av arbetsmarknadsutredningen, som anser att bestämmelserna bör vara så utformade att de stimulerar icke yrkesverksamma kvinnor att via utbildning återgå till arbetsmarknaden. Som jag sade, herr talman, företogs denna försämring på initiativ av statsutskottet år 1964; dessförinnan var bidragsgrunderna betydligt generösare. I sitt utlåtande över motionerna har statsutskottet i år ansett »att de nuvarande avdragsreglerna får bedömas som förmånliga» och därmed avstyrkes vårt förslag att grundbidrag för omskolning m.m. skall utgå oberoende av makes inkomst. Arbetsmarknadsverket, som jag här återigen vill åberopa, har inte ansett dem förmånliga eller rättvisa. Verket har kunnat påvisa uppenbart negativa verkningar på grund av den ändring av bestämmelserna som gjordes 1964. Herr talman! Jag anser att de reduceringsregler som nu kommit att gälla inte kan vara förenliga med en i övrigt progressiv och aktiv arbetsmarknadspolitik. Jag stöder mig därvid även på departementschefens ord och vill livligt instämma med honom, när han i proposition 52 år 1966 säger att den arbetsmarknadspolitiska målsättningen bör vara densamma för både kvinnor och män och att någon särbehandling efter arbetstagarens kön inte bör komma i fråga när det gäller de arbetsmarknadspolitiska medlens användning. Dessa ord måste väl vara lika giltiga i dag som år 1966. Om utskottet menar att det gäller en målsättning — och alltså inte en realitet i dag — så är det väl ändå meningen att den målsättningen skall uppnås. Det kan den ju inte komma att göra, om man under hand försämrar möjligheterna därtill. Utskottet har för övrigt sedan flera år gjort sig skyldigt till dualism i den här frågan, eftersom det å ena sidan säger sig dela departementschefens här citerade åsikter och hans syn på kvinnans ställning på arbetsmarknaden, samtidigt som det å andra sidan försämrar hennes möjligheter att nå denna ställning på lika villkor. Herr talman! Till utskottsutlåtandet är fogad en reservation nr 10 vilken sammanfaller med yrkandena i vårt motionspar. Jag kommer därför att vid voteringen stödja denna reservation.

Herr talman! Jag vill beröra en fråga av mera lokal natur. Herr Franzén i Träkumla och jag har väckt motionen II: 285, där vi hemställer att riksdagen måtte uttala att nyetablering av företag och utveckling av redan befintligt näringsliv på Gotland liksom turistoch fritidsnäringarna måtte stödjas med lån och bidrag som om länet inginge i stödområde. Man kan säga att Gotlands problem 1 allt väsentligt består i att folkmängden redan nu är för låg för en tillfredsställande service vad beträffar t.ex. undervisning, vård och kommunikationer. Befolkningsutvecklingen var mycket ogynnsam under 1950-talet. Folkmängden sjönk från att 1945 ha varit nära 60 000 invånare ned till under 54 000-strecket. I början av 1960 talet lyckades man dock stoppa avflyttningen, och folkmängden har nu stabiliserats till omkring 54 000. De medel som kom till användning var i stort sett utnyttjande av de möjligheter som då fanns att bygga industrilokaler i form av statskommunala beredskapsarbeten och att använda investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte. Framgångar nåddes med den verksamheten, vilket kan sägas ha lett till en optimism från statsmakternas sida. När den nya lokaliseringspolitiken inleddes lämnades Gotland utanför stödområdet. Om inga åtgärder vidtas kan man nu skönja att en ny utvandringsperiod hotar. Gotland är ju ett av våra mest utpräglade jordbrukslän. Det skall möjligen vara Jämtland som befinner sig i samma klass. Man kan alltså förutsätta att även om någon nämnvärd del av åkerarealen inte nedläggs, kommer strukturomvandlingen att gå mycket hårt fram inom regionen. Lantbruksnämnden har gjort en prognos, enligt vilken det beräknas att fram till 1980 hälften av brukningsdelarna på Gotland försvinner. Antalet sysselsatta inom jordbruket beräknas komma att minska från 7000 nu till cirka 3 600 år 1980. Samtidigt som denna minskning sätter in beträffande antalet arbetstillfällen kommer nya årskullar ut i förvärvslivet. Gotland har i förhållande till riket i övrigt ett positivt födelseöverskott, eller cirka 22,9 procent i åldrarna under 14 år mot 20,9 procent för hela riket. Chansen att rädda Gotlands befolkningstal ligger uppenbarligen i att man kan bereda dessa ungdomskullar möjligheter att stanna kvar på ön, när de kommer ut i förvärvslivet. I länsstyrelsens preliminära länsplanering 1967 anges arbetskraftöverskottet fram till 1980 till 3 500 personer. Utan överdrift kan man säga att Gotlands öde beträffande befolkningstalet avgörs under den närmaste tioårsperioden. Missar vi chansen nu kommer skadorna att bli ytterst svåra att reparera. Länsstyrelsen och planeringsrådet anger särskilt två förutsättningar, som måste infrias för att arbetet skall lyckas. Den första förutsättningen är att det förslag om ekonomiskt stöd för nedbringande av kostnaderna för godsbefordran mellan Gotland och fastlandet, som framlagts i betänkandet om transportkostnader i Gotlandstrafiken, utan dröjsmål sanktioneras av statsmak terna. Gotlandsrepresentanterna förutsätter att så kommer att ske, eftersom statsrådet Lundkvist vid uppvaktning i ärendet utlovat proposition till vårriksdagen. Den andra förutsättningen är enligt länsstyrelsen att man i frågor om nyetablering samt utveckling av redan befintligt näringsliv på Gotland får lån och bidrag av statsmedel i samma utsträckning som om regionen ingick i stödområde. Betydelsefullt för Gotland i dessa hänseenden är även möjligheten att utveckla turismen och fritidsnäringarna. Herr Börjesson i Glömminge har tidigare anlagt synpunkter på den frågan varvid han även berörde Ölands möjligheter i detta avseendet. Gotland har rent vatten och mycket sol och välkomnar gäster från alla håll. Men åtgärder för välbefinnande och trivsel för turisterna kostar mycket pengar, och därvid behöver Gotland stöd. Vad jag främst vill säga är att vi måste satsa på Gotland nu. Vi betraktar det så att det måste anses vara en riksangelägenhet att vi räddar öns framtid. Jag vill närmast, herr talman, yrka bifall till reservationen 16, som i stort sett omfattar de synpunkter som vi har framfört i vår motion.

Herr talman! När det gäller lokaliseringspolitiken är det uppenbart, att det privata näringslivet har misslyckats. Dess handlande kan inte planeras, eftersom dispositionerna hela tiden sker utifrån vad som ger den största vinsten. Mer än någon annanstans har vi i de norra delarna av landet fått erfara nödvändigheten av statliga åtgärder i sysselsättningsskapande syfte. Hur skulle sysselsättningssituationen i Norrbotten ha tett sig om inte staten påtagit sig ansvaret för att skapa arbetstillfällen? Inte minst de norrbottniska erfarenheterna visar därför att det är regering och riksdag som skall ha ansvar för den lokaliseringspolitiska utvecklingen, som styr kapitalet till branscher och regioner utifrån vad som är mest ändamålsenligt för samhället på kortare och längre sikt. För varje region med rimligt befolkningsunderlag måste målsättningen ställas att det skall finnas full och effektiv sysselsättning. Strukturomvandlingen kan inte hejdas — den saken har framhållits av många talare här i dag — men den bör genom samhällets försorg inriktas så, att omflyttningen av produktionsfaktorer sker inom regionen. Välutvecklade och starka centra måste skapas inom varje region. I sådana områden, där avfolkningen är oundviklig, måste den ske i ordnade former och med samhällets fulla ansvar för de människors väl och ve som det gäller. Men trots allt blir det folk kvar i avfolkningsbygderna, och hur skall det då bli för dem? Initiativet med arbetsgruppen för glesbygden och de glesbygdskonsulenter, som nu har börjat sitt arbete, är gott och intressant enligt min mening med tanke på att sådana frågor som gäller transport och servicemöjligheter måste lösas för den kvarvarande befolkningen. Givetvis hoppas man att erfarenheterna av den planerade försöksverksamheten med förstärkning av den kommunala servicen skall leda till permanenta åtgärder, som verkligen innebär lösningar av kommunikationsproblemen och varuförsörjningsproblemen. Avfolkningskommunerna måste bli föremål för statsmakternas speciella stöd när det vikande kommunal-ekonomiska underlaget hotar att medföra en social förslumning. Det avgörande är emellertid — vilket inrikesministern och ett par andra talare har betonat — att det skapas arbetstillfällen. Sådana komplement till den nuvarande situationen som omskol ning, flyttningsbidrag och annat är naturligtvis bra i och för sig. Men det avgörande är att människorna bereds sysselsättning. I syfte att åstadkomma utveckling av Norrbottens näringsliv har kommunisterna länge hävdat att det krävs ökade statliga satsningar. I motioner, som kommer att behandlas vid senare tillfälle, begär vi t.ex. statliga metalloch verkstadsföretag och har i det sammanhanget framhållit nödvändigheten av industriell etablering också i inlandet. Vi föreslår att ett sammanfört LKAB och NJA skall bilda grunden för en enhetligt ledd norrbottnisk verkstadsindustri, och vi föreslår också igångsättning av ny tillverkning vid Luleå varv. Vidare föreslår vi att den samordning som förutses mellan ASSI och domänverket fullföljes och att nya förädlingsindustrier med skogen som råvara anlägges. I åtskilliga år har både i riksdagen och på länsplanet en mängd utredningar om Norrbottens och för övrigt hela Norrlands inland behandlats. Den senaste är den nu aktuella länsutredningen BD-80, som tecknar en trist bild av vårt läns framtid, om inte kraftfulla åtgärder vidtages. För inlandsområden som t.ex. Arjeplog frammanar BD-80 en särskilt dyster bild. Det kunde vara frestande att i det sammanhanget något ingå på exempel som från många håll anfördes i debatten om Vindelälvens utbyggnad, exempel på åtgärder som skulle kompensera det bortfall av sysselsättningsmöjligheter som motståndet mot utbyggnaden innebar. Jag skall emellertid inte vid detta tillfälle ta upp den saken, i synnerhet som jag vet att Arjeplogs och andra berörda kommuners representanter är ytterst aktiva i dessa frågor och säkerligen inte ämnar låta riksdagen komma ifrån sitt ansvar med enbart ord. Tillåt mig att i stället uppta tiden med att ge en aktuell bild av det nuvarande sysselsättningsläget i länet. Arbetslöshetssiffrorna stiger. Totalt note rades den 15 april i år 4 266 arbetslösa, varav 635 kvinnor. Motsvarande notering i fjol var 3 574 arbetslösa. Hårdast drabbas skogsfacket. Enligt i går offentliggjorda uppgifter friställes enbart inom domänverket 180 skogsarbetare i Norrbotten under 1968. Av vad jag anfört vill jag dra följande slutsatser: 1. Det primära är att skapa arbetstillfällen. 2. Staten får inte överlämna ansvaret till det s.k. privata näringslivet när det gäller planeringen. 3. Strukturförändringarna skall så långt möjligt är ske inom regionen och inte genom utflyttning. 4, Serviceoch transportmöjligheter o.s.v. får inte försummas och någon social förslumning får inte tillåtas i kommuner med vikande ekonomiskt underlag. Avslutningsvis vill jag, herr talman, med anledning av vad utskottet anfört om motionen II: 219 om ett enhetligt huvudmannaskap för bl.a. de skyddade verkstäderna tacka för den positiva behandling motionen fått.

Herr talman! Det har varit mycket intressant att lyssna till den debatt som nu förts i denna kammare. Att ämnet är av stor betydelse understryks väl ytterligare av att det, samtidigt som vi för diskussionen här, pågår en TV-debatt om dessa frågor. Jag har tänkt göra några kommentarer till den förda diskussionen. Jag vill börja med inlägget från herr Fagerlund, som i dag var talesman för utskottets majoritet. Jag noterade att han sade, att det är första gången det sker en satsning på glesbygden och att den upplysningsverksamhet, som socialdemokraterna bedrivit, således har burit frukt. Jag fattar detta uttalande så att herr Fagerlund menar att upplysningsverksamheten burit frukt inom det socialdemokratiska partiet, eftersom det i varje fall inte från vårt håll har fun nits något motstånd mot åtgärder för glesbygderna. Det är ju tacknämligt att problemen nu har uppmärksammats. Herr Fagerlund kommenterade vidare en reservation. Den gäller bl.a. vissa åtgärder beträffande byggnader. Herr Fagerlund sade, att när man sitter i en lantbruksnämnd så är de värsta ärenden man har att handlägga de som gäller rationaliseringsfastigheter med bra byggnader. Jag undrar emellertid, herr Fagerlund, om problemet är så stort när det gäller bostaden, ty jag tror inte att det är så många bostäder som behöver stå tomma, om det skapas möjligheter för människorna att få lån o. s. v. för att överta dessa fastigheter. Det finns många som vill bo där, och jag tror inte att herr Fagerlund kan peka på något större antal sådana här fastigheter inom sitt verksamhetsområde. Det är inte första gången herr Fagerlund talar om den lilla röda stugan vid sjöstranden och barnen från Frostmofjället. Men jag anser att de frågor vi här diskuterar är alltför allvarliga ting för att man på ett ironiskt sätt skall kunna avfärda dem genom ett par citat. Herr Fagerlund säger att det inte finns någon logik i centerns motion där det framhålles att en aktiv lokaliseringspolitik bör tillämpas mera enhetligt i olika delar av landet. Ja, hur är det med den utredning, Länsplanering 67, som nu diskuteras ute i länen? Jag kan redovisa situationen sådan den är i mitt hemlän. Det behövs lokaliseringspolitiska åtgärder inom vissa kommunblock, om det i fortsättningen skall vara möjligt att lämna den service som erfordras för att människorna skall kunna bo där. Lokaliseringspolitiska insatser måste alltså komma till stånd, och det måste bli en annan syn på dessa insatser. Jag tror också att lokaliseringspolitiken i dag bedöms något annorlunda än för några år sedan — då bedömde man den endast utifrån glesbygdernas synpunkter och ansåg att det rörde sig om glesbygdsproblem. I dag delas väl den uppfattningen av många att detta i lika hög grad är ett storstadsproblem. Därför tror jag att intresset för dessa frågor kommer att bli ett helt annat. Vi kommer inte ifrån att under den senaste tiden frågeställningar har kommit in i bilden som gör att uppfattningarna säkerligen kommer att korrigeras. Människor som har företrätt den linjen att storstäderna är så förträffliga kommer nog att ändra ståndpunkt. Nya problem har uppstått: miljöfrågorna, luftföroreningarna, bullerproblemen, exploateringen av våra naturtillgångar och vattenförsörjningen. Vi har ett sådant problem i vårt län, vilket diskuteras mycket livligt, nämligen det förhållandet att sjöarna i Småland så småningom skulle förse malmöområdet med vatten. Sådana problem har man inte tidigare tagit upp till diskussion men jag tror att de kommer att medföra — kanske helt enkelt tvinga fram — ett förändrat synsätt på lokaliseringspolitiken. Man kommer heller inte ifrån frågan: Vad kommer i framtiden en kortare arbetstid att betyda i fråga om valet av bostadsort? Mer fritid kan säkerligen komma att innebära att synsättet i fråga om de mindre orterna som bostadsorter kommer att bli litet annorlunda. Jag skall inte polemisera direkt mot statsrådet Johansson — jag vet att han inte har tillfälle att vara här nu. Rent allmänt vill jag beröra vad han nämnde i fråga om svårigheterna att få företag att etablera sig på vissa orter. I den allmänna diskussionen om lokaliseringspolitiken trycker man alltför ensidigt på industrilokaliseringen, men glömmer bort de förutsättningsskapande åtgärderna, som bl.a. består i goda kommunikationer och övrig service. Jag lyssnade med intresse på herr Kellgren men frågade mig om det inte var litet av en stilla kvällssaga som han berättade. Ty så vacker som herr Kellgren ville göra gällande är inte verkligheten. Han påstår att det har varit stora demagogiska övertramp i diskussionen om hur man räknar arbetslösheten, men det lämnar jag därhän. Jag läste för en tid sedan med intresse en artikel av herr Kellgren där han ville göra gällande att friställningen av arbetskraften var en mycket stor tillgång för samhället. Jag håller med honom under förutsättning att det också finns ett arbete för den person som omskolats för nya uppgifter. I samband med diskussionen om beredskapsarbetena tog herr Kellgren upp frågan om vägarna. Han undrar om det är någon skillnad att färdas på en väg som är byggd via beredskapsarbete eller via det ordinarie byggnadssättet genom vägverket. Det är det inte för den som färdas på vägen. Men jag frågar herr Kellgren om han anser att det är ett naturligt tilistånd och om han tror att de som går i beredskapsarbeten känner det så. Det tror inte jag. Herr Kellgren talade sedan om arbetslösheten i procent räknat. Procentsatsen skulle bli litet högre om vi hade möjlighet att registrera den dolda arbetslöshet som dock finns. Herr Kellgren tog också upp olika åtgärder när det gäller att avskaffa, som han sade, arbetslösheten som socialt problem. Han nämnde flyttningsbidragen, omskolningen och beredskapsarbetena. Men det väsentliga är väl i alla fall här att man skapar sysselsättning. Jag vill hävda att den första försvarslinjen mot arbetslösheten går inom företagen, och det gäller att skapa sysselsättning och driva en aktiv näringspolitik. Herr Kellgren nämnde att jag var med i 1960 års arbetsmarknadsutredning, där vi diskuterade dessa frågor om utvecklingen i framtiden. Den 17 december 1964, när arbetsmarknadsutredningen slutjusterades, skrev utredningen så här: »Det finns tecken som tyder på att den internationella konkurrensen un der kommande år blir hårdare på många för vårt land viktiga områden än den varit under de närmast förflutna åren. Om detta skulle bli fallet kommer interna prisoch kostnadsstegringar att bli en större fara för sysselsättningen än hittills.» Man slår fast här att det är prisutvecklingen, inflationen, som är en stor fara för sysselsättningen, men den ägnade regeringen inte någon större tanke vid den tiden. Herr Kellgren säger att det måste vara solidaritet för att lösa dessa frågor. Vi har aldrig bestridit detta. Den uppfattningen slogs väl fast när vårt parti i början av 1930-talet var med om att lösa de svåra problem som då fanns. Det var solidaritet. Men jag vill fråga herr Kellgren: Vilken solidaritet visar herr Kellgren när det gäller glesbygderna och de mindre orternas folk i fråga om behovet av sysselsättning? Vad sade LO i sitt näringspolitiska program 1960? Man sade helt enkelt det att den lokaliseringspolitik som hade förts dittills var felaktig, och det var viktigare att koncentrera. I stället för att lokalisera till mindre orter skulle man lokalisera till större. Jag efterlyser, herr Kellgren, solidariteten i det här fallet. Med dessa kommentarer, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer där centerns representanter är med.

Herr talman! Jag skall inte i likhet med herr Gustavsson i Alvesta försöka att på något sätt kommentera denna debatt utan vill bara ta upp ett par av hans yttranden. Herr Gustavsson talar om var det förekommer svårigheter i fråga om bostäderna vid rationalisering av jordbruk. Den reservation som här diskuteras gäller ju inte upprustning av bostäder utan upprustning av ekonomibyggnader. Man har emellertid mycket stora svårigheter även när det gäller att bli av med bostäder på vissa orter. I hälften av fallen måste utjämningsbidrag med ungefär halva beloppet sättas in. Så ligger det till med den saken. Om den röda stugan har jag aldrig sagt någonting tidigare i riksdagen. En hel del av herr Gustavssons argument har jag däremot hört honom använda i denna kammare otaliga gånger förut. Även om jag har tagit upp denna fråga vid något tillfälle i en diskussion med honom i Kronobergs län, har jag väl rättighet att tala om den här i riksdagen för första gången. Jag anser också att det är allvarliga ting vi diskuterar. Därför tycker jag inte att man skall försöka raljera med dem. Herr Gustavsson i Alvesta talar sedan om logik. Vad var det jag efterlyste när jag talade om logik? Jag ber att få läsa upp det en gång till. Samma personer står bakom både reservationen 15 och reservationen 16. I den förra säger de att »förslagen syftar till en ökad differentiering av stödet i avsikt att genom generösare stöd stimulera etableringar och utbyggnader av industriföretag i främst det norrländska inlandet». I reservation 16 yttrar de: »Lokaliseringspolitiken bör alltså, om högsta effekt skall kunna uppnås, ha samma inriktning i alla bristområden som den som gäller för norra stödområdet.» Det är på den punkten jag tycker mig finna en dualism. Herr Gustavsson i Al vesta har inte kunnat ta ifrån mig denna uppfattning.

Herr talman! Arbetsmarknadssituationen har ju varit dagens stora debattämne, och förvisso inger den stora bekymmer inte minst för alla de människor som saknar arbete och inkomst. Trots den lilla ljusning som inträtt är antalet arbetslösa i april i år större än vid samma tidpunkt i fjol. Den konjunkturuppgång som vissa personer siat om låter fortfarande vänta på sig, och ingen vet väl i dag när en sådan förbättring kan inträda mera varaktigt. I avvaktan på en konjunkturförbättring har vi ansett det självklart att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hit hör också beredskapsarbeten och liknande projekt. Sådana torde inte saknas, men man måste likväl fråga sig om arbetsmarknadsmyndigheterna med något större allvar utnyttjar dessa möjligheter i stället för att låta människorna gå utan arbete. Vi har ju gott om dåliga vägar på de flesta håll i landet. En upprustning av dessa skulle kunna erbjuda åtskilliga arbetstillfällen. Vi har också en betydande sektor av enskilda vägar, där det finns ett stort behov av förbättring och nybyggnad. De statsbidrag som står till förfogande för dessa vägar är synnerligen begränsade. Från mitt hemlän vet jag att väntetiden är tio år eller längre. Under den tiden får dessa människor kämpa med sina dåliga vägar och själva bestrida dryga underhållskostnader. Vad vore då naturligare än att även sådana enskilda vägar, som redan är projekterade och kostnadsberäknade och som väntar på sin turordning på vägförvaltningens kölista, toges in i planerna för beredskapsarbeten? Vikande konjunkturer i skogen och vissa andra sektorer av näringslivet har friställt arbetskraft som med en smidig och anpassningsbar arbetsmarknadspolitik skulle kunna placeras på sådana arbeten, särskilt som dessa vägprojekt i många fall finns inom samma sektor som den friställda arbetskraften. Många skulle alltså kunna beredas arbete i sin hemort utan att behöva förflyttas. Statsutskottet har haft att behandla ett flertal motioner med yrkande av detta innehåll, vilka alla avstyrkts. Själv har jag väckt två motioner, i vilka jag hemställt att riksdagen skulle uttala sig för att vägbyggnader må ske i ökad omfattning som beredskapsarbeten. I en av dessa motioner har jag särskilt hemställt om att riksdagen skulle uttala sig för att förbättringar och nybyggnader av enskilda vägar skulle ske i ökad omfattning som statskommunala beredskapsarbeten. Jag tror att många kommuner som har friställd arbetskraft gärna skulle vilja medverka i en sådan arbetsmarknadspolitik. Utskottet har emellertid avstyrkt motionerna. Det finns på denna punkt en reservation fogad till utskottets utlåtande, och jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservation 6.

Därigenom blir det icke nödvändigt att anordna kvällsplenum på fredag, den 26 april. Under nästa vecka hålles endast ett arbetsplenum, nämligen fredagen den 3 maj kl. 10.00. Ej heller detta sammanträde torde behöva fortsättas på kvällen. Vid arbetsplenum onsdagen den 15 maj kl. 10.00 behandlas bland annat statsutskottets utlåtande angående bostadsförsörjningen. Sammanträdet nämnda dag kommer att avslutas omkring kl. 17.00 med hänsyn till firandet av riksbankens 300-årsjubileum.

16.00, arbetsplenum tisdagen den 21 maj kl. 10.30, frågestund och arbetsplenum onsdagen den 22 maj kl. 10.00 och bordläggningsplenum fredagen den 24 maj kl. 14.00. Vid onsdagens sammanträde behandlas bland annat statsutskottets utlåtanden om det statliga utvecklingsbiståndet och angående statligt stöd till teknisk forskning. Detta sammanträde fortsättes ej på kvällen med hänsyn till Folknykterhetens dag den 23 maj, Kristi Himmelsfärdsdag. Av detta skäl och då arbetsbelastningen under den sista arbetsveckan blir mycket hård är det icke uteslutet att det blir ofrånkomligt att — med ändring av de ursprungliga planerna — anordna ett arbetsplenum fredagen den 24 maj. Detta kommer i så fall att ta sin början kl. 10.00. Det kan vidare visa sig nödvändigt att anordna ett sammanträde lördagen den 25 maj för besvarande av interpellationer. Bordläggningsplenum måndagen den 27 maj, som preliminärt utsatts till kl. 16.00, torde komma att börja väsentligt tidigare för att tillfälle skall beredas för avlämnande av interpellationssvar. Vid sammanträdet tisdagen den 28 maj kl. 10.30 behandlas bland annat försvarsfrågan och hyreslagstiftningen, onsdagen den 29 maj kl. 10.00 mervärdeskatten och den allmänna arbetsgivaravgiften och torsdagen den 30 maj kl. 10.00 bevillningsutskottets betänkande med anledning av kompletteringspropositionen och bankoutskottets utlåtande angående den ekonomiska politiken. Fredagen den 31 maj kl. 10.00 har som bekant utsatts ett arbetsplenum för eventuella gemensamma voteringar.

Herr talman! Frågan i detta betänkande gäller om företagen skall få rätt att skattefritt avsätta vinstmedel till särskilda omskolningsoch utbildningsfonder. I och för sig är det ett behjärtansvärt syfte. Ett av de mest betydelsefulla hjälpmedel som finns inom arbetsmarknadspolitiken är omskolningen. Det är väl därför denna nu används som motivering för att man skall ge vissa företag ytterligare möjligheter att slippa skatt. Det är nämligen uppenbart att inte alla företag får så stora vinster att de kan utnyttja en sådan rätt till avsättning. Redan nu finns så stora möjligheter till vinstavsättning — jag syftar på investeringsfonderna — till avskrivningar och till generösa lagervärderingar att de inte kan utnyttjas på grund av vinstutvecklingen. Detta gäller i allmänhet och alldeles särskilt i den konjunktur som nu råder. Det är därför det klagas på en försämrad självfinansiering. Ett myceket stort antal företag kan säkerligen aldrig få någon glädje av ifrågavarande fondavsättning. Den skulle bli till fördel för vissa men till nackdel för andra. Nu har kammaren under hela eftermiddagen diskuterat alla de åtgärder som samhället vidtar i sysselsättningsskapande syfte. Däri ingår en betydande omskolningsverksamhet; denna har kraftigt vidgats under senare år. Vi reservanter vill inte vara med om att vid sidan av dessa åtgärder — som är mycket kostnadskrävande — införa ock så rätt till skattefri fondavsättning för ifrågavarande verksamhet. Därför yrkar vi avslag på de väckta motionerna, och jag hemställer om bifall till reservationen.

Herr talman! I denna fråga har utskottet följt förslagen i motioner från högerpartiet och folkpartiet som innebär att medel skattefritt får avsättas för omskolning inom företagen. Nog är det litet svårt att följa den ärade talesmannen för reservationen i hans argumentering. Jag tycker det är något av ett försvar för de obotfärdigas förhinder. Herr Brandt säger att för en del innebär förslaget vissa nackdelar och för andra vissa fördelar. Vad som är väsentligt i denna fråga är ju att vårt förslag medför vissa fördelar för arbetstagarna — även om nu inte varje företag kan utnyttja ifrågavarande möjligheter. Vad är det motionärerna vill? Att samhället skall utnyttja näringslivets egna möjligheter att ge utbildning och omskolning som en komplettering till de insatser som samhället gör och måste göra. Vad vinner vi med det? Vi vinner en smidigare och snabbare anpassning till produktionens och teknikens krav. Vi vinner större säkerhet för de anställda att snabbare och direkt återgå till produktionen. Vi ger de anställda bättre möjligheter att pröva sina förutsättningar att passa in i en ny verksamhet. Omskolning är inte bara en form av utbildning utan också en fråga om personliga förutsättningar och personlig trivsel. Den kan många gånger prövas betydligt bättre om man ger nya yrkeskunskaper i företagen. Ju större och snabbare strukturförändringen blir desto angelägnare är det att göra omskolningen anpassningsbar och effektiv. I dag befinner vi oss i en situation, där alla anställda kan beröras av de strukturförhållanden som vi har debatterat hela dagen. Det gäller arbetsledare, tjänstemän och arbetare inom företagen. Herr talman! Utskottets förslag ger enligt min mening större trygghet för alla dessa arbetstagare än den avstyrkande reservationen som socialdemokraterna i utskottet står för. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Inte heller jag kan följa herr Brandt i denna fråga. Det förhållandet att inte alla företag kan göra avsättning till fonderna kan inte vara något skäl till att avstå från en sådan här smidig form till anpassning i ett nytt läge. Det primära syftet med omskolningen och vidareutbildningen är ju att få en så smidig anpassning som möjligt till en ny situation för anställda i de företag som råkar in i en period då extraordinära åtgärder måste vidtagas. I 1966 års riksdagsbeslut ges arbetslöshetsbegreppet en mycket generös tolkning. Det har varit riksdagens avsikt att till de arbetslösa räkna även dem som inte är direkt arbetslösa eller friställda men som kan tänkas bli det inom en nära framtid. Den utformning av arbetsmarknadspolitiken som riksdagen beslutat är ett uttryck för en önskan att göra denna omställning så smidig som möjligt.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
Herr talman! Bara en kort replik! Nödvändigheten av omskolning har många av kammarens ledamöter talat om i eftermiddag, och den är vi alla överens om; det är inte detta frågan gäller. Jag framhöll också att samhället gör åtskilligt för att bereda sådan omskolning. Herr Öhvall säger att det förhållandet att inte alla kan komma i åtnjutande av denna möjlighet inte är något skäl för att inte godta den. Naturligtvis är det inte något huvudskäl, utan det är att det för att man skall kunna göra denna skattefria avsättning erfordras att företagen har vinster. Säkerligen kommer dessa aldrig att bli så stora som de var under 1950-talet, och följaktligen kan inte heller självfinansieringen bli lika hög. Nu är de alltså inte större än att det inom de möjligheter som redan finns rymmes avsättning till investeringsfonder, avskrivningar av maskiner, generös lagervärdering och allt jag talat om; det är alldeles uppenbart. När samhället ändå gör så mycket för den enskilde arbetstagarens trygghet och det kostar så mycket vill vi vid sidan av denna satsning inte vara med om att införa denna möjlighet i skattelagstiftningen. Detta är egentligen ingenting nytt, utan principen är densamma som jag har talat om tidigare i andra sammanhang och som vi vidhåller. Vi reservanter vidhåller vår mening. Jag ber alltså att få vidhålla mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i vad herr Börjesson i Glömminge sagt beträffande vår reservation. Det föreliggande utskottsutlåtandet behandlar en motion som är gemensam för folkpartiet och centerpartiet, och vi har i reservationen mycket grundligt utvecklat våra synpunkter på det yrkande som där ställts. Det är sant att Investeringsbanken tillkom efter en intensiv debatt. Från mittenpartiernas sida framhöll vi under denna debatt att statens medverkan i en sådan bank till viss del tillgodosåg våra krav på en mera aktiv näringspolitik. Vi fann det viktigt att man tog större hänsyn till nya kreditgivningsmöjligheter för sådana projekt, som var långsiktiga och innebar risktagande. Den nu bildade Investeringsbanken intar enligt vår mening en stark monopolställning på denna viktiga del av kreditmarknaden. Denna monopolställning medför stora möjligheter till misstag och felinvesteringar samt risker för företagsekonomiska och samhällsekonomiska förluster. Vi framhöll också i fjol som vår uppfattning att banken gavs en sådan utformning att den skulle kunna användas som socialiseringsinstrument. Såsom herr Börjesson i Glömminge anförde hade inte någon större utredning föregått bildandet av banken. Sedan nu banken bildats och dess styrelse sammansatts, ger detta bekräftelse på att våra farhågor var riktiga. Bankens styrelse består uteslutande av ledamöter direkt eller indirekt anslutna till regeringspartiet. En del av styrelsens medlemmar är verksamma i statliga företag. Vi befarar att den objektivitet som borde vara bankens kriterium alltför mycket eliminerats. En parlamentarisk utredning med uppgift att bl.a. föreslå en sådan utformning av Investeringsbankens verksamhet att monopol och maktkoncentration så långt möjligt undvikes påyrkas därför i vår motion. Utskottet har vid behandlingen av motionen inte ansett sig kunna biträda våra önskemål, detta inte heller i den del som avser yrkanden på att även Investeringsbanken skall ställas under bankinspektionens tillsyn. De tre borgerliga partierna har därför i en reservation givit uttryck för sina synpunkter. Reservanterna finner starka skäl tala till förmån för motionerna och en omläggning av Investeringsbankens verksamhet efter de riktlinjer som här antytts. Då en utveckling, som leder till konkurrens för de traditionella kreditinstituten, pågår under statsmakternas aktiva medverkan, saknas anledning att tillämpa andra principer i fråga om de institutioner som svarar för kreditgivningen till mera riskbetonade och långsiktiga investeringar. Den utredning som vi här föreslår skall alltså pröva en sådan utformning av Sveriges investeringsbank AB och av investeringsbanksverksamheten att monopol och maktkoncentration så långt som möjligt undvikes och att verksamheten inte kan utnyttjas i socialiseringssyfte. Vid en sådan utredning bör även beaktas frågan om hur de mindre och medelstora företagens lånebehov skall kunna tillgodoses bättre än vad som för närvarande sker. Med dessa kortfattade ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är tydligt att den knappt ett år gamla Investeringsbanken inte lämnar de borgerliga partierna någon ro. I år har emellertid oppositionen enats om kravet på en parlamentarisk utredning rörande ombildning av Investeringsbanken. Förra året var i varje fall högern redo att yrka avslag på propositionen om banken, men i årets motioner återfinns i stort sett samma argument som tidigare. Möjligen söker man nu kanske mer än tidigare i motionerna skjuta in sig på resonemanget om att arbetsmarknadens organisationer skulle vara intresserade av att placera pengar i Investeringsbanken. Detta förefaller mig vara ett illa valt exempel, eftersom dessa organisationer självfallet vill ha sina tillgångar lättillgängliga, vilket inte skulle bli fallet, därest man gjorde stora placeringar i Investeringsbanken. I Investeringsbankens verksamhet rör det sig i de flesta fall om långsiktiga lån, delvis sammankopplade med ett visst risktagande. Inte heller motionsyrkandena från såväl högern som mittenpartierna om att Investeringsbanken bör ställas under bankinspektionens kontroll finns det anledning att tillmötesgå bl.a. därför att bankinspektionen själv anser detta vara obehövligt. Investeringsbanken är ju inte en bank i vedertagen mening. Det finns inga insättares intressen att tillvarata; bankens verksamhet har t.ex. en helt annan karaktär än vanliga sparoch affärsbanker. Detta och flera andra faktorer talar för att bankinspektionen inte behöver kopplas in i sammanhanget. Det är således, som jag och majoriteten i utskottet ser det, ett meningslöst motionsyrkande. I motionerna och i reservationen vill man ha en halvstatlig bank. Oppositionen menar genom detta grepp förmodligen att banken skulle skötas bättre än i nuvarande former. Det är som jag uppfattar det att opåkallat ge underbetyg åt den sittande bankledningen. Jag tror att man tryggt kan lita till styrelsens förmåga att på rätt sätt tillvarata och förvalta samhällets och övrigas pengar. I reservationen och i motionerna vill man vidare få till stånd bättre insyn i bankens verksamhet. Självfallet kan denna bank lika litet som andra banker ropa ut över gator och torg, med vilka företag förhandlingar äger rum om krediter. Företagarna själva vill naturligtvis inte heller att så skall ske. Det är främst högermotionärerna som är oroade över att allmänheten inte fått reda på exakt hur många miljoner som lånats ut. Men i debatten här har både herr Berglund och herr Börjesson i Glömminge gjort gällande, att allmänheten inte erhållit tillräcklig information.

Oppositionen bör väl ändå ha något förtroende för dessa personer. Men denna kritik är naturligtvis ett utslag av den gamla vanliga illviljan, som alltid kommer till uttryck när samhället vidtar åtgärder för att skapa någon motvikt mot den privata ekonomiska maktkoncentrationen. I motionerna gör man vidare ett stort nummer av de risker för monopolisering som man tror kan bli en följd av bankens tillkomst. I högermotionen säges t.o.m. — och detta skriver mittenpartierna under i den reservation som fogats till utskottets utlåtande — att det föreligger risker för missbruk och poli tiskt betingad kreditgivning. Jag vet inte hur detta skall tolkas. Skall det kanske tolkas så, att man på borgerligt håll har dåliga erfarenheter av nuvarande storbanker, d. v. s. att dessa skulle missbruka sin ställning genom att bevilja politiskt betingade krediter? Jag tror att det skulle vara av intresse, om reservanterna för kammaren ville tala om på vilka grunder man för ett sådant resonemang. Mittenpartierna är trots allt en aning blygsammare än högern och nöjer sig — åtminstone i motionen — med kravet på en ombildning av banken, så att »maktkoncentration så långt möjligt undvikes». Vi vill för vår del poängtera att Investeringsbanken skall vara ett alternativ för att bryta den ekonomiska maktkoncentration som nu är samlad på ett fåtal händer i samhället. Frågan om rätten för andra institutioner att bilda konkurrerande bankföretag, såsom man säger, tas även upp i motionerna. Utskottet klargjorde redan förra året att det finns förutsättningar att bilda enskilda kreditföretag. Att framställa sådana krav är helt enkelt att slå in öppna dörrar. De mindre och medelstora företagens möjligheter till krediter upptar en stor del av motionerna. I proposition 56 förra året om inrättandet av Investeringsbanken underströks också vikten av att de mindre och medelstora företagens kreditbehov kunde tillgodoses i detta sammanhang. Det är inte heller någon hemlighet att bankens styrelse dryftat formerna för kreditgivningen till dessa företagargrupper och att småföretag redan erhållit krediter eller lån från banken. Vi tycker därför att motionärerna är ute i ogjort ärende. Men banken skall framför allt såvitt jag förstår vara med och bygga ut de halvstatliga kreditinstitutioner som främst svarar för de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Det gäller närmast AB Industrikredit och AB Företagskre dit. Vidare torde banken få till uppgift — vi har gjort oss underkunniga också om det — att stödja dessa företagarkategorier genom samverkan med företagareföreningarna. Jag skulle därför vilja beteckna motionsyrkandena som ett publikfrieri för att ställa sig in hos dessa företagargrupper. Högern tar också i sin motion upp frågan om bankens hitintills förda verksamhet, och det har även reservanternas talesmän gjort tidigare i kväll. Enligt uppgifter som utskottet inhämtat har en mängd förhandlingar förts mellan bankens ledning och olika företag, både stora och små. Flera företag har redan fått sin kapitalfråga ordnad genom banken, andra väntas inom kort få det. Det intressanta i sammanhanget är — det har vi också fått veta — att många företagare sökt krediter i sina ordinarie banker och kreditinstitut men därvid blivit rådda att sälja sina företag och inlemma dem i större enheter. När dessa företagare sedan har kontaktat Investeringsbanken och fått veta att det finns möjligheter till lån där, har det gått bra att få kapitalfrågan löst just hos de gamla kreditinrättningarna. Investeringsbanken har liksom varit en räddningsplanka — det borde framför allt centerpartiet och folkpartiet betänka, då de spelar skyddsänglar åt de mindre och medelstora företagen. De senare årens utveckling på kapitalsidan har mer än väl visat hur nödvändig Investeringsbanken varit som motvikt till den ekonomiska maktkoncentration som vi tidigare har haft. Utskottsmajoriteten — i år förstärkt med en folkpartist — kan således inte på någon punkt dela reservanternas uppfattning att en utredning, som skulle syfta till en ombildning av Investeringsbanken, är nödvändig. För övrigt anser vi att det är väl starkt att försöka slå sönder en organisation som ännu inte helt har kunnat starta sin verksamhet. Herr talman! Jag ber att med det an förda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Franzén i Motala gjorde ett uttalande som ger mig anledning att säga några ord. Han yttrade något som kunde tydas så att utskottet plus en folkpartist inte ansåg det angeläget att företa sådana utredningar som reservanterna har förordat. Jag vill med anledning därav nämna att orsaken till att jag inte finns med bland de övriga reservanterna, utan har antecknat en blank reservation, är närmast en teknisk fråga vid själva omröstningen. Jag kunde helt och hållet instämma i motionerna I: 657 och II: 835 och i allt väsentligt i det andra motionsparet. Men vid utskottsbehandlingen lämnades en redovisning av de olika yrkandena i dessa motioner, och i högermotionen var det vissa detaljer som jag var litet tveksam inför och om vilka jag menade, att man borde kunna skriva ihop sig i en reservation. Omröstningen kom emellertid att ske på ett sådant sätt att det fanns risk för att de som representerade dessa motioner skulle stå för utskottets utlåtande. Eftersom det inte skulle finnas möjlighet att i en reservation få till stånd en gemensam skrivning ansåg jag det riktigare att avstå från att delta i den votering som ägde rum. Då skulle motionärerna komma att utgöra en minoritet och därmed få möjlighet att skriva ihop sig i en reservation. Jag har alltså bara lämnat en blank reservation, men då den andra reservationen hopskrivits på ett sådant sätt att de farhågor som jag hyste inte längre föreligger, har jag ingen anledning att anmärka mot det sätt på vilket den utformats. Jag har bara velat meddela detta för att det inte skall råda någon ovisshet om min ståndpunkt.
Herr talman! Herr Franzéns i Motala inlägg föranleder mig att göra några kommentarer. Herr Franzén undrade varför man i motionerna och reservationen hade talat om risk för politiskt betingad kreditgivning. Svaret är naturligtvis att en sådan risk föreligger, när ett stort kreditinstitut är nära lierat med den politiska ledningen. Detta gäller oberoende av regeringens partifärg — och det är väl ganska klart att så är fallet. Så menade herr Franzén att man genom Investeringsbanken fick en nyttig motvikt med tanke på den maktkoncentration som enligt hans åsikt för närvarande kan konstateras inom kreditväsendet. Han talade om den makt som där skulle ligga samlad på ett fåtal händer. Detta är en fullständigt felaktig beskrivning av den svenska kreditmarknaden. Flera institut av olika typer är där verksamma och inom varje typ finns många enheter som arbetar i knivskarp konkurrens med varandra. Sådana besked har faktiskt också lämnats av utredningsmän när det varit fråga om att bedöma hur den svenska kreditmarknaden fungerar. På ytterligare en punkt fann jag herr Franzéns anförande litet underligt. Han talade om att Investeringsbanken hade fungerat som »räddningsplanka» för ett flertal småföretag, som man annars skulle ha blivit nödsakad att sälja. Detta stämmer ganska dåligt med de uppgifter om Investeringsbankens hittillsvarande verksamhet som lämnats inför utskottet och som citerats också av majoriteten i utskottet. Vi har fått uppgift om att man — om jag inte minns fel — fram till mitten av mars hade tecknat avtal med tre företag om kredit. Och det besked som herr Nordgren nyss lämnade om vad statsrådet Wickman i dag yttrat i TV klargör att dessa tecknade avtal hittills bara i någon utsträckning har resulterat i utlämnade krediter och att dessa krediter ingalunda varit av den art att de inneburit en räddningsplanka åt småföretag. Herr Nordgren citerade också vad bankledningen inför utskottet sagt om den fullt förklarliga svårigheten för Investeringsbanken att »serva» småföretagen. De uppgifter, som herr Franzén i Motala här står för, är därför rätt förvånande. De måste vara betingade av en allmän strävan att teckna en fördelaktig bild av Investeringsbanken och kan knappast ha något verklighetsunderlag. Herr Franzén anser tydligen också själv att Investeringsbanken får vara sluten som en mussla lika väl som andra banker och att man knappast kan inhämta några besked om dess verksamhet vare sig från bankens ledning eller från de kunder som söker kontakt med banken. Hur man under sådana förhållanden kan tala om att banken i ett flertal fall tjänat som räddningsplanka är mig ganska svårförståeligt.

Herr talman! Först några ord med anledning av herr Göranssons replik till mig beträffande vad jag sagt om insynen i Investeringsbankens verksamhet. Jag krävde ingalunda att man skulle gå runt och tala om, vilka affärer som Investeringsbanken gjort. Jag undrade tvärtom hur herr Franzén i Motala kunde vara i besittning av informationer, som gav honom underlag för uttalandet, att Investeringsbanken skulle ha varit en räddningsplanka i besvärliga situationer för ett antal småföretag. Om han fått dessa informationer av herr Göransson frågar jag, hur herr Göransson har motsvarat det krav på banksekretess, som är en självklarhet för oss som arbetar i branschen. Vidare undrade herr Göransson hur, som han sade, borgerlighetens uppdragsgivare — för övrigt ett något underligt uttryck — nu ser på Investeringsbanken. Jag tror att det var rätt många som när banken projekterades använde den formulering som jag för min del sammanfattningsvis anlitade i diskussionen för 11 månader sedan, att inrättandet av banken tedde sig skäligen onödigt. Det tror jag fortfarande är deras bedömning. Det finns så många institut som tillgodoser de kreditönskemål som framförs från olika håll, att det absolut inte var påfordrat att skapa ett nytt institut. Den aktivitet som utvecklats inom Investeringsbanken förefaller det inte finnas anledning att kritisera. Det sitter erkänt duktiga människor i ledningen, och därför finns det skäl att tro att de har bedömt ärendena på ett sunt sätt. Men det är också skäl att samtidigt understryka att aktiviteten hittills förvisso inte varit särskilt imponerande. Herr Göransson sade att man har sysslat med att söka efter en policy. Möjligen kan det sägas att en sådan policy borde ha funnits redan innan man beslöt sig för att införa detta nya institut. I övrigt talar herr Göransson förhoppningsfullt om att man är på god väg att uppfylla löftena om att kunna »serva» också småföretagen. Men samtidigt pekar han själv på de fullt naturliga svårigheter — jag skulle vilja säga de prohibitiva omständigheter — som föreligger när det gäller för detta till Stockholm lokaliserade företag att verkligen kunna stå småföretagen till tjänst.

Herr talman! Jag återkommer till de räddade företagen. Det behövs faktiskt inte något brott mot banksekretessen för att man skall förstå att talet om räddningsaktioner saknar underlag. Vi har ju fått beskedet att det är tre företag som över huvud taget har varit i seriösa diskussioner vilka resulterat i kreditavtal. Vi har fått beskedet att det där rör sig om stora företag. De som skulle ha räddats upp på räddningsplankor skulle vara små företag. Enbart genom att studera statistiska besked — såvida förhållandena inte ändrats på den allra senaste tiden, sedan besked lämnades till utskottet — kan man sålunda konstatera att några räddningsplankor inte har anlitats. Herr Göransson hade nyss en förlängd replik, och han har tidigare meddelat oss att skulle han redogöra för allt som skett inom Investeringsbanken så skulle han behöva ta en stor del av natten i anspråk. Det tyder knappast på koncentrationsförmåga; det tycks ju röra sig om maximalt tre beviljade krediter!

Herr talman! Herr Nordgren berättade nyss att statsrådet Wickman i kvällens TV-debatt skulle ha sagt, att inte ett öre hittills hade utlånats från Investeringsbanken. Jag har inte lyssnat på TV-debatten och kan inte avgöra om påståendet är rätt eller orätt. Men det är naturligtvis rätt, när det är så många som har hört det. Jag vill citera vad bankoutskottet skriver på s. 3 i sitt utlåtande, där det sägs: »Summan av de sålunda avtalade krediterna är av storleksordningen 25 milj.kr. Härutöver har emellertid förekommit kontakter och inletts undersökningar rörande ett stort antal andra projekt av i vissa fall betydande omfattning.» Det är vad jag har resonerat om och det är de uppgifter som vi i utskottet fick av bankdirektör Callans. Jag finner ingen anledning att inte godta vad utskottet har skrivit, när jag själv har skrivit under utskottets utlåtande. Herr Berglund kanske sköt litet väl högt över målet i början, när han något sangviniskt påstod att bankens styrelse skulle bestå så gott som enbart av företrädare för regeringspartiet. Det förhåller sig inte så. Man har tidigare räknat upp vilka de är: representanter för olika näringslivsorganisationer, arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer och banker. Rekryteringsbasen är tydligen mycket bred om det är så som herr Berglund säger, men det är det inte. För övrigt har herr Regnéll nu senast sagt att det sitter mycket bra människor i bankens styrelse som väl kan tillvarata dess intressen. Herr Regnéll menar vidare att vi själva har gått utanför banksekretessen när vi har talat om räddningsplanka. Jag skall förklara saken. Jag har inte haft några som helst kontakter med herr Göransson och på den vägen fått några uppgifter. Det råder ju en tendens inom det ekonomiska livet — det har vi konstaterat ett flertal gånger när vi har diskuterat småföretagsamhetens ekonomiska villkor — till att banker, när små och medelstora och t.o.m. ganska stora företag råkar i likviditetssvårigheter, försöker köpa upp dem. Man talar om för dem hur bra det skall bli om man kan inlemma dem i en större företagskedja. Det föreligger därigenom risker för att många, som kanske inte vill sälja sina respektive företag, ändå gör det för att klara sig ur en besvärlig situation. När vi behandlade dessa frågor i utskottet blev det diskussion också på denna punkt. Eftersom många företag har resonerat med bankens styrelse om lån och krediter, är det sannolikt, sades det, att de, när de så småningom kommer tillbaka, meddelar att de kan få lån även i sina gamla kreditinrättningar. Det är bara bra om man kunnat driva det dithän. Detta betraktar jag som en räddningsplanka. Det är förklaringen till mitt resonemang om räddningsplankan. Herr Löfgren talade till sist om för kammaren att han inte alls är lierad med majoriteten i utskottet — det borde jag naturligtvis ha begripit att han inte är, men jag trodde ett tag, när han inte ville rösta, att han kanske var det. Sedan sade emellertid herr Löfgren, att han helt instämde med såväl yrkandena i motionerna även högermotionerna — som innehållet i reservationen och att han därför ansåg det onödigt att rösta. Det var av tekniska skäl, sade han. Ett faktum är ju också att det förelåg risk för att de borgerliga med lottens hjälp skulle bli i majoritet. Det hade kanske inte varit så roligt, om majoriteten röstat för kravet på att en utredning skulle verkställas — det är ju tämligen meningslöst att yrka på en sådan utredning. Självklart är det att begära litet för mycket att mena att banken skulle till fullo ha kunnat uppdraga riktlinjer för sin verksamhet på de nio månader den hittills har fungerat. Jag tror att det tar ganska lång tid innan en sådan verksamhet kan komma i full gång.
Herr talman! Diskussionen i detta ärende har på ett praktfullt sätt illustrerat talet om insyn i olika verksamheter. Här föreligger ett utlåtande från det utskott som har att till kamrarna förbereda behandlingen av ett ärende som detta. Utskottet skriver att vissa uppgifter har inhämtats beträffande Investeringsbankens hittillsvarande verksamhet. Styrelseledamoten i Investeringsbanken, herr Göransson, formulerar det så, att utskottet har »snappat upp» vissa uppgifter och kommenterar dessutom detta »uppsnappande» från verkställande direktören sålunda, att verkställande direktören haft fel när han lämnat dessa uppgifter. Det är föga meningsfullt att föra en diskussion i kamrarna mellan en part som blir »slagen på fingrarna» med att den »snappat upp» vissa uppgifter, som kanske inte är pålitliga, och en part som själv sitter i styrelsen och låter andra tala för sig i allmänna ordalag om räddningsplankor 0. s. Vv. Det måste då konstateras att till utskottet har lämnats besked om att det var tre företag som fört seriösa förhandlingar om krediter på sammanlagt cirka 25 miljoner kronor och att man därutöver haft flera kontakter och in lett undersökningar rörande ett stort antal projekt. Att dessa undersökningar och kontakter nu har förvandlats till räddningsplankor på vilka hundratals annars arbetslösa — herr Göransson lade snabbt till en nolla och strax ökade budet till »tusentals» skulle klara sig ur de nuvarande svårigheterna på arbetsmarknaden, det är väl ändå litet raskt marscherat. Det är åtskilligt raskare takt än vad Investeringsbanken har presterat i andra sammanhang. Banken har arbetat under en tid när det varit en relativt lätt kreditmarknad och när de tidigare etablerade kreditinstituten — sparbanker, jordbrukskassor, affärsbanker o.s.v. — i stort sett har kunnat tillfredsställa den kreditefterfrågan som kommit från sådana projekt som har tett sig riktigt underbyggda, framtidsbetonade och därför nyttiga för samhället.

Vi möter på nytt detta bekymmer, som jag inledningsvis började med, nämligen omöjligheten att resonera i konkreta termer. Jag skulle vilja säga så här: Visa mig ett företag som verkligen inte kunnat komma till tals med ett kreditinstitut av redan existerande slag och som räddats till en meningsfylld — märk väl: jag har det kravet — till en meningsfylld tillvaro för framtiden!